Fru talman, ärade åhörare och kammarledamöter! Jag är den första att beklaga dessa yttringar, som förmodligen var tänkta som något slags bejakande av folkbildningens stora värde -- men som blev så fel och missriktade. I stället vill jag påminna om de trevliga, skötsamma och välljudande demonstrationer som vi fick ta del av för några månader sedan utanför riksdaghuset. Representanter för folkhögskolor och studieförbund visade på ett charmerande sätt sitt ställningstagande. Jag beklagar att den tradition och kunskap som verkligen finns inom folkbildningen och folkhögskolorna inte kunde komma till uttryck här i dag. Fru talman! Det sägs att det stora slaget om folkbildningen har börjat -- även om det, som sagt, inte skall utkämpas på det här sättet. Skärmytslingar av annat slag har ju förekommit tidigare. I många år har Moderaterna attackerat utposterade folkbildningsvakter, och i juni förra året fick de viss assistans av Folkpartiet -- som visserligen inte sköt så mycket men ändå stödde anfallen genom sin passivitet. Jag tänker på det beslut om folkbildningen som fattades i kammaren den 5 juni förra året. Då, i juni, uppfattade jag att Centern fortfarande tillhörde oss som utgör folkbildningsförsvaret. Men under hösten, i regeringsställning, har dess försvarsvilja uppenbarligen runnit av. Nu när det stora slaget har brutit ut ingår Centern i de anfallande styrkorna ledda av generalerna Unckel och Ask. Kds fyller rollen av femtekolonnare. I den belägring som troligen blir långvarig har alla intagit sina roller och positioner. Det stora slaget, bildligt talat, inleddes med regeringens budgetproposition. Dödligt farliga besparingskrav på 306 milj.kr. riktades mot fattiga folkhögskolor och studiecirklar. Femtonprocentiga nedskärningar kommer att innebära att vitala delar av folkbildningen slås ut. Det här vet regeringen, och det är själva avsikten med nedskärningarna. Det som kommer att slås ut först är de allmänna kurserna som riktar sig till korttidsutbildade, invandrare och handikappade. När de allmänna och kompetensgivande långkurserna är utdöda, har det mest specifika i folkhögskolorna försvunnit. Då går det att avfärda folkhögskolorna som utbildningsanordnare och hävda att statsbidraget kan dras in ytterligare. Det andra som kommer att förblöda på grund av nedskärningarna är studieförbundens samhällsinriktade cirkelverksamhet. Höjda avgifter för att kompensera uteblivet statligt ekonomiskt stöd gör att de människor som tidigare varit främsta målgrupp för cirkelverksamheten inte längre har råd att betala för den. Det är verkligen inga överord att påstå att slaget om folkbildningen har satt i gång på allvar. Den borgerliga majoriteten i kulturutskottet har försökt att tysta protesterna från representanter för folkhögskolorna och folkbildningen med hjälp av 100 milj.kr. i något slags katastrofbidrag av engångskaraktär. Men vad händer nästa år, fru talman? Finns det någon som tvivlar på, att om inte regeringen tvingas till reträtt och kapitulation kommer folkbildningsslakten att fortgå? Dessutom har signalerna från utbildningsdepartementet verkligen nått ut till kommunerna och landstingen. De landstingsbidrag som utgått främst till långkurser på folkhögskolor för att täcka internatkostnaderna kommer att kraftigt beskäras. Här rör det sig i allmänhet om nedskärningar på över 10 %. Fru talman! Det är inte tu tal om saken annat än att den svenska vuxenutbildningen, som anses vara bäst i världen, står inför en katastrof. De arbetslösa, handikappade och korttidsutbildade tycks inte längre vara värda en andra chans. Nu skall utbildning åter bli ett privilegium för den intellektuella medelklassen, tycks det moderatstyrda utbildningsdepartementet mena. Vi i Vänsterpartiet tror att utbildning och kultur engagerar och utvecklar människor, om den står i relation till deras egna erfarenheter och upplevelser. Det gäller ju för övrigt all kunskap. Den kan aldrig få fäste om den inte angår. Ett av folkbildningens särmärken är just att den tar människors egna intressen och erfarenheter som utgångspunkt för lärandet. Det är en av anledningarna till att den i allmänhet når så bra resultat. En folkhögskolekurs är ofta början till ett annat och rikare liv. Utbildning ger självförtroende och handlingsberedskap. Det är inte för inte som begreppet ''allmän medborgerlig bildning'' fortfarande är en bra etikett på folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter. Trots stora skol och utbildningsinsatser de senaste decennierna är utbildningsklyftorna fortfarande djupa. Klyftorna följer bl.a. av ålder, kön och klass. Jag tror att klasstillhörigheten här förmodligen spelar en större roll än på andra områden. Den högre utbildningen har förblivit en borg, ganska svåråtkomlig för dem som inte är uppvuxna i en studievan tradition. För att ge människor chans att bryta genom vallarna är folkbildningen med dess speciella pedagogik och metodik alldeles särskilt viktig. Fru talman! Alla människor är födda med förutsättningar för fantasi, skapande förmåga och med ett behov av att få uttrycka sig och lära sig. Men av olika anledningar får inte alla dessa behov tillgodosedda under barn och ungdomsåren. När människors behov av att lära, utvecklas och aktivt skapa snöps och trycks tillbaka, kan det orsaka både passivitet och destruktivitet och framför allt brist på glädje och självförtroende. Rädsla för det främmande och okända kommer som ett brev på posten. Kunskap är ett bra motgift mot fördomar. Därför spelar folkbildningen en så viktig roll i kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Om inte möjligheterna till vuxenutbildning består, blir resultatet att utbildningsklyftorna ökar i takt med att den allmänna ungdomsutbildningen byggs ut och den därmed blir bättre. Med regeringens utbildningspolitik -- där tonvikten läggs på de teoretiska gymnasielinjerna, högskolor och forskning -- förstärks utbildningsskillnaderna. Men samhället behöver väl utbildade människor på alla nivåer. Arbetslivet förändras och samhällsutvecklingen går allt snabbare. Goda kunskaper i allmänna ämnen är därför nödvändiga såväl för att hänga med i arbetslivet som för att kunna vara delaktig i debatten om samhällsfrågor. Det kan tyckas att vi har lyckats med utbildningspolitiken i det här landet. Det talas om att vuxenutbildningen här är bäst i världen. Ser man på statistiken är sanningen något annorlunda. I Sverige har bara 56 % av den arbetande befolkningen gymnasiekompetens. I USA är motsvarande siffra 84 %. De föreslagna nedskärningarna för vuxenutbildningen och komvux stryper möjligheterna till den viktiga kompetensgivande vuxenutbildningen. Om regeringens förslag går igenom, kommer det att bli hart när omöjligt för de utbildningsmässigt redan missgynnade att komma ikapp. När man nu väljer att så kraftigt beskära folkbildningen -- det handlar som sagt om 306 milj.kr. eller en femtonprocentig nedskärning -- innebär det ett definitivt avsteg från tidigare beslut om treårsbudgetering. En sådan, som vi fattade beslut om i juni, skulle göra det möjligt med långsiktig planering för folkbildningen, nysatsningar och utveckling av verksamheten, för att ännu bättre kunna möta de behov som finns. Då var så gott som alla överens om att prioritera utbildningsbehovet för de korttidsutbildade, för arbetslösa, för handikappade och för invandrare. Fru talman! Varken folkbildningen eller komvux, som kommer att debatteras senare i dag, är naturligtvis ofelbara eller alltigenom heliga verksamheter. Det har vi i Vänsterpartiet varit de första att påpeka. Det förekommer tyvärr både slentrianmässiga folkhögskolekurser och meningslösa studiecirklar, kanske rent av en och annan dålig komvuxundervisning.

Men dessa missförhållanden kommer man inte till rätta med eller motverkas inte av nedskärningar i verksamheten, snarare tvärtom. Med regeringens förslag, som utskottsmajoriteten har gjort till sitt, med undantag för de tillfälliga 100 miljonerna, som man kommer att ta från AMS, försvinner den viktiga uppsökande verksamheten inom studieförbunden för att nå kulturellt och utbildningsmässigt utsatta grupper. Cirkelstudier och kurser vid folkhögskolor, som har haft så stor betydelse för att göra oss till en samhällsmedveten och demokratiskt sinnad nation, förpassas till ett slags utbildningsbakgård. Människors möjlighet att få en andra chans i livet genom studier i vuxen ålder är allvarligt hotad. Vad återstår då, när möjligheterna till folkbildningsstudier försvinner? För väldigt många är det bara en återgång till arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller kanske t.o.m. permanent arbetslöshet. Har vi råd med ett sådant slöseri med mänskliga resurser? Vi i Vänsterpartiet anser inte det. Därför föreslår vi att anslaget till folkbildningen ökas med de 306 miljoner som man har velat skära ned med. För den som undrar varför vi har egen meningsyttring och inte har anslutit oss till den socialdemokratiska reservationen vill jag påpeka att också Socialdemokraterna går med på vissa nedskärningar när det gäller folkbildningen, men de nöjer sig med 56 miljoner. Det gör inte vi i Vänsterpartiet. Vi anser att de besparingar på 100 miljoner som folkbildningen fått göra det innevarande året, för så är det faktiskt, är alldeles tillräckliga. Jag yrkar alltså, fru talman, bifall till meningsyttringen.

Fru talman! Låt mig säga allra först att det är ytterst beklagligt att i en debatt som skall präglas av bildning, kultur och humanism vara med om en sådan chockerande upplevelse som det som hände på läktaren för en stund sedan. Är det någon grupp som inte borde ta till sådana medel, är det väl de som värnar om folkbildningen. Sedan var det också litet grymt att demonstrationen drabbade Berit Oscarsson, som kanske mindre än andra skall kritiseras av gruppen som demonstrerade. Men kom ihåg att vi allihop som deltar i den här debatten älskar folkbildningen, lever med folkbildningen och anser att folkbildningen har stora värden. Det finns en värdegemenskap som är mycket värdefull i den mycket stora kontaktyta som folkbildningen har i samhället. Jag skulle vilja säga att det finns nog ingen verksamhet som har en så bred, aktiv och kreativ kontaktyta gentemot samhället som folkbildningen har. Så vi är hemma i en värnkrets vad gäller folkbildningen. Däremot tycker jag nog att det var litet av gnällspikarnas julafton, när först socialdemokraten Berit Oscarsson och sedan Elisabeth Persson från vänsterpartiet gjorde en koppling mellan den skattefinansierade andelen och folkbildningens villkor, för det resonemanget kan jag inte ställa upp på. Det är ett orimligt resonemang. Det är t.o.m. ett felaktigt resonemang från folkbildningens utgångspunkt. Folkbildningen lever på sina egna kvaliteter. Låt mig tala om att det beslut som kommer att fattas här i riksdagen och det förslag som utskottet har resonerat fram innebär att upp emot 2 miljarder kronor av skattemedel på riksnivå används till folkbildningen. Vi gör från utskottets sida en besparing, ja. Socialdemokraterna gör också en besparing, och därför är Berit Oscarssons resonemang fullkomligt orimligt. Om socialdemokraterna tyckte att det som Berit Oscarssons resonemang bygger på är så viktigt, skulle ni självklart inte spara. Ni sparar 50 miljoner eller egentligen 53 miljoner, och det får ni väl göra då, men försök inte framställa er som de som inte tar ett öre från folkbildningen! Jag lever mitt i folkbildningen, och jag menar att vi som gör besparingen egentligen inte tar pengar från folkbildningen. Vi har ju en situation som socialdemokraterna egentligen har skapat, Berit Oscarsson. Den ekonomiska politik som ni har bedrivit under alltför lång tid har inverkat på kulturklimatet. Det har blivit svårare och svårare och svårare att hävda kulturens och folkbildningens villkor i det klimat som ni har skapat. Hur man då kan bygga upp ett resonemang så som Berit Oscarsson här gör, förstår jag inte. Det vore mycket bättre om Berit Oscarsson och jag och andra folkbildningens vänner höll varandra i handen och skapade olika förutsättningar. Titta nu på vad som har hänt den senaste tiden! Vi borde åtminstone som princip vara överens om det som kallas för Europas bästa skola, att skolan mer än tidigare skall präglas av kvalitet och kunskap, mer än tidigare ge människor de bästa livsförutsättningarna, vilket är skolans uppgift, en kombination av kunskap och fostran. Ingenting kan vara viktigare för folkbildningen än att stötta det. Att förbättra kulturklimatet på alla områden är viktigare än en rad av de materiella ting som under alltför lång socialdemokratisk regeringstid alltid har lyfts fram, då materialismen alltid har varit viktigare än kultursatsningarna. Vad regeringen nu gör och som utskottet vill stötta är att markera att kulturklimatet och de allmänna kulturförutsättningarna är viktiga i helt andra termer än de termer som är formulerade med skattemedel. Att lyfta fram ämnesgrupper som humaniora och etik, kan någonting vara viktigare för folkbildningen? Precis det vill vi som är folkbildningens vänner. Vi vill mer betona öppningen mot Europa, säga att vi har våra kulturella rötter där. Nu kan vi med en offensiv Europapolitik få en rad fördelar för svenskt kulturliv och svensk folkbildning helt enkelt genom att öppna kontakter som kan stimulera den kreativitet som är folkbildningens hjärta. För att göra en syntes av alltihop det här, vill jag säga att det just nu pågår en process som från folkbildningens utgångspunkter är oerhört viktig. Den kompletteras av sådana oerhört viktiga saker som tas upp i en annan proposition som jag tänker nämna här, eftersom den har stor betydelse, nämligen att studieförbunden plötsligt, med det beslut vi snart kommer att fatta, får möjlighet att bedriva kompetensgivande studier. Vi får med andra ord ytterligare en plattform att arbeta med. Vi som gemensamt arbetar i folkbildningen får därmed en starkare ställning gentemot våra konkurrenter, vilket faktiskt är viktigt, gentemot komvux och AMU. Folkbildningen får därmed ytterligare möjligheter att vidga och bredda sin kontaktyta. Sedan kan Berit Oscarsson och jag, som ju har folkbildningen som gemensamt intresse, säga att vi inte får förlora folkbildningens själ. Nej, det får vi inte. Därför skall vi med stor kraft säga att folkbildningens speciella pedagogik och metoder måste kunna tillämpas i all vår verksamhet, inkl. den kompetensgivande utbildningen. På den punkten blir vi alldeles överens, och jag ser inga problem i den fortsatta hanteringen i det sammanhanget. Vad utskottet har gjort, fru talman, är att diskutera om det inte i detta läge är rimligt att överföra medel från arbetsmarknaden till folkbildningen. Vi vill göra denna besparing om ungefär 200 milj.kr., men säger att de medel som vi överför bör i första hand gå till arbetsmarknadsmotiverad utbildning, kvalificerad utbildning som studieförbunden och/eller folkhögskolorna kan bedriva. På denna punkt har utskottet ägnat mycket tid åt kontakter med departement, studieförbund och folkhögskolor för att hitta en rimlig lösning. Jag vill med starkt biträde till förslaget säga att detta är viktigt och bra. Vi har i utskottets skrivning också gjort en markering av att vi inför den oerhört viktiga Europaupplysningskampanj som vi alla skall delta i och där studieförbunden rimligen är den viktigaste av alla samhällsdelar skall låta studieförbunden vara med i vidgad omfattning för att ge information i alla delar. Det finns anledning, fru talman, att säga att detta är särskilt viktigt som EG-debatten ju än så länge alltför mycket handlat om ekonomi, tillväxt och arbetsmarknad. Som jag ser det finns det i Europadebatten en oändlig mängd fördelar i det kulturella samarbetet. Vi öppnar helt enkelt dörrarna till Europa. Vi kommer att i denna informationskampanj mer än tidigare kunna lyfta fram Europa i kultursammanhang. Vi lever inom folkbildningen i den situationen att vi har ett helt nytt system. Tidigare har vi varit styrda på varje enskild punkt, men nu får vi genom den påse och det folkbildningsråd som tillkommit en större egen frihet. Jag tycker att Berit Oscarsson skulle ha kunnat säga något vänligt om det, att detta är viktigt och bra. Men samtidigt ställer det krav på oss i folkbildningen och på de politiska beslutsfattare som ger folkbildningen dess villkor att vi kan hantera skattemedel på ett korrekt sätt. Denna debatt förs i alla studieförbund och i alla politiska partier. Hur skall vi se till att samhällets satsning på folkbildningen används på rätt sätt? Låt oss fortsätta den debatten i riksdagen, i folkbildningen och i relation till samhället. Jag vill, fru talman, med dessa konstateringar och med ett positivt noterande av att Beatrice Ask följer denna debatt, som för samhället och för folkbildningen är mycket viktig, yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Göran Åstrand började sitt inlägg med att säga att vi alla älskar folkbildningen och att vi är djupt engagerade i den. Visst ligger det en sanning i att vi tror på folkbildningen, men det räcker inte att bara i ord värna om den, utan man måste också i handling visa att man menar det som man säger. Det förslag som nu läggs fram om en kraftig nedskärning på folkbildningens område och framför allt inom vuxenutbildningen som helhet rimmar illa med de vackra ord som Göran Åstrand här framförde. Det har också tidigare, under den tid då vi hade en socialdemokratisk regering, visat sig att Moderata samlingspartiet har lagt fram förslag om en nedskärning som skulle ha drabbat folkbildningen i ännu högre grad än de förslag till besparingar som fanns under den tid när vi hade en socialdemokratisk regering. Jag känner mig faktiskt inte som en gnällspik. Det här drabbar de människor som mest är i behov av utbildning. Det drabbar korttidsutbildade, handikappade och invandrare som inget högre önskar än att kunna skaffa sig kunskaper endera i folkhögskola eller i studieförbund. Jag begriper inte varför man inte i en lågkonjunktur satsar på folkbildning och vuxenutbildning. Förutom de neddragningar som görs inom folkbildningen skär man ned på komvux med 350 milj.kr. Vidare görs kraftiga neddragningar av korttidsstudiestödet och av internatbidraget, något som inte minst drabbar folkhögskolor och studieförbund. Att under rådande förhållanden föreslå neddragningar av anslagen rimmar illa med det verkliga behovet. Göran Åstrand förutsatte att jag skulle säga någonting positivt om det beslut som fattades i juni. Det vill jag gärna göra, och det var just det beslutet som gjorde att man med sådan entusiasm satte i gång med ett förnyelsearbete både på folkhögskolor och på studieförbund. Men detta har kommit av sig, därför att man nu har stora problem med att ställa om till de nya förutsättningarna. Man är besviken mot bakgrund av beslutet och de löften som gavs i riksdagen så sent som i juni 1991. Jag vill fråga Göran Åstrand: Är det bara ord att man tror på folkbildningen, eller kan vi i nästa förslag till budget förvänta att man ger ett ökat stöd till folkbildningen?
Fru talman! Det gäller i alla fall inte bara pengar. Det var återigen ett märkligt inlägg från Berit Oscarsson. Det verkar på Berit Oscarsson som om det avgörande för folkbildningen är hur mycket skattemedel som går in i den. Jag trodde att vi som har kunskaper om folkbildningen visste att det är en rad andra yttre och inre faktorer som konstituerar folkbildningens villkor. Där är pengar naturligtvis också viktiga, men inte bara skattefinansierade pengar på riksnivå. Fortfarande är det oerhört ologiskt, Berit Oscarsson, socialdemokrat, att rikta kritik mot den borgerliga regeringen och majoriteten för att vi sparar. Berit Oscarsson säger att det är fel, att man inte borde göra det i detta läge. Man får ett intryck av att Berit Oscarsson har föreslagit att det skall läggas på 200--300 milj.kr. -- då hade möjligen hennes resonemang gått ihop. Men Socialdemokraterna vill själva spara. Vilka bevekelsegrunder har Socialdemokraterna haft när ni tycker att man skall minska på anslaget till folkbildningen? Utveckla det litet, så att vi får reda på hur ni har resonerat när ni vill spara i detta arbetsmarknadsläge och i den situation som folkbildningen befinner sig i! Det är mera en nyansskillnad mellan utskottsmajoritetens förslag och Socialdemokraternas förslag.

Värderade talman! Det är inte så ofta man får tillfälle att yrka bifall till utskottets hemställan i ett betänkande där en utskottsmajoritet föreslår en höjning av regeringens förslag till anslag. Så är nu fallet. I kulturutskottets betänkande 1991/92:12 föreslår utskottet att statens bidrag till folkbildningen ökas med 100 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. En sådan här justering av beloppen i propositionen kan naturligtvis ses som en sorts kritik mot regerings handläggning av ärendet. När regeringen har sökt efter nödvändiga besparingsmöjligheter har kunskapen om effekterna av en kraftig neddragning av anslaget till folkbildningen inte räckt till. Nu förbättrar riksdagen läget till gagn för både folkbildningen och regeringen. Det är ett välkommet resultat av folkbildningsdebatten i regeringspartierna och i kulturutskottet. Värderade talman! En av folkbildningens viktigaste uppgifter är att erbjuda en bred allmänhet studier av den speciella karaktär som är kännetecknande för det fria och frivilliga folkbildningsarbetet och för de pedagogiska modeller som har utvecklats inom folkhögskolan. Även i tider då lågkonjunktur förorsakar arbetslöshet erbjuder folkhögskolor och studieförbund en god och billig studiemiljö, som verksamt kan bidra till att människor finner vägar ur eller förbi arbetslösheten. En av folkbildningens allra viktigaste uppgifter är att ge korttidsutbildade möjligheter till utbildning som de annars skulle missa. Det är också väl känt att folkbildningens skolor och organisationer har stor betydelse för kulturlivet i hela landet. Studieförbundens och folkhögskolornas synnerligen viktiga verksamhet bland handikappade ger livskvalitet som samhället annars inte kunde stödja utan väsentligt ökade kostnader. När det är kärvt på arbetsmarknaden kan man förutsätta att människor med utvecklingsstörning eller funktionshinder av olika slag har ännu svårare att få jobb än under högkonjunktur. I utskottets betänkande skriver vi att det förhöjda anslaget bör utnyttjas för att erbjuda utbildning till dem som är eller riskerar att bli arbetslösa. Då måste människor med handikapp omfattas av detta. När Folkbildningsrådet nu skall besluta om fördelningen av dessa pengar till folkhögskolor och studieförbund kommer rådet säkert att se till att statsbidraget hamnar där det gör stor nytta för att minska arbetslöshet, bryta människors isolering, minska fördomar och främja framväxten av ett mänskligare samhälle. Värderade talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 12.

Fru talman! Jag vill påminna Berit Oscarsson om det statsfinansiella läget. Vi lever för närvarande under en socialdemokratisk budget, som verkar fram till den sista juni 1992. När socialdemokraterna i januari 1991 presenterade utvecklingen under detta budgetår visade finansplanen ett budgetunderskott på 5,5 miljarder. I dag, efter att riksrevisionsverket har gjort sin senaste uppföljning, är budgetunderskottet drygt 54 miljarder. Jag vill alltså i det här sammanhanget peka på att den ekonomiska utvecklingen och det statsfinansiella läget är ytterst besvärligt. Det är självklart att vi -- jag har en känsla av att det gäller oss alla här -- verkligen uppskattar de insatser som folkhögskolornas personal och de som leder studiecirklar gör, och även den betydelse som det har för många som får delta i den verksamheten. Men, som har sagts här tidigare, den ekonomiska situationen är sådan att man måste titta på vart pengarna går. Jag har läst Socialdemokraternas motioner med stort intresse, men jag är besviken på en del av dem, där man inte visar någon varsamhet med orden. Man överdriver mycket kraftigt läget, när man talar om att det nu riktas ett rejält dråpslag mot folkbildningen. Jag tycker att vi skall visa varsamhet med orden i politiken. Även om detta är en nedskärning, har det gjorts nedskärningar tidigare. Det finns en motion, Kr429, av Anita Johansson och ytterligare fem socialdemokrater, och där står det: ''Studieförbunden fick under 1980-talet vidkännas en minskning av statsbidraget med 40 % räknat i fast penningvärde.'' Det var under den tid som socialdemokraterna satt i regeringsställning. Vad skall man då kalla det för, om detta kallas för ett dråpslag?

Fru talman! För en kulturpolitiker tror jag att det känns extra svårt att tvingas ta till sig uttrycket ''av statsfinansiella skäl'' i samband med nedskärningar inom viktiga delar av det egna området. Det är smärtsamt att konfronteras med den bistra verkligheten och att tvingas acceptera minskade anslag till det område som vi i dag debatterar, folkbildningen. Men ingen vinner långsiktigt på strutspolitik; det är verkligheten som måste få gälla. Jag känner ändå tillfredsställelse över att vi vid utskottsbehandlingen har lyckats tillföra folkbildningen 100 milj.kr. utöver regeringens förslag -- medel som skall användas för arbetsmarknadsanpassad utbildning under nästa läsår. För att få den förbättringen av regeringens förslag till stånd har kds spelat en aktiv roll. Jag är också glad över att utskottet har kunnat enas om ett tillkännagivande till regeringen, som innebär att studieförbunden ges en viktig roll i studie och informationsarbetet inför den stundande folkomröstningen om medlemskap i EG. Utöver den utbildning som kan erbjudas av folkhögskolorna genom direkta bidrag från det allmänna, kan folkhögskolorna självfallet också sälja utbildning, bl.a. till AMS. Fru talman! Regeringen har som mål att den svenska skolan skall bli Europas bästa. När det gäller vuxenutbildningen behöver ingen motsvarande målsättning formuleras. Vi kan i stället konstatera att Sverige redan har Europas bästa vuxenutbildning. Tidskriften Newsweek har t.o.m. utnämnt den till världsbäst. Denna vuxenutbildning skall vi självfallet värna. Folkhögskolorna är de äldsta och mest väletablerade friskolorna i landet. Det skall vi komma ihåg när vi säger att vi vill främja privata och fria skolor. Det är glädjande att oppositionen är så översvallande i sin välvilliga inställning till dessa friskolor. Folkbildningen är omistlig för livskraften i och bevarandet av den svenska demokratin, som vi kan beskriva som en folkrörelsedemokrati. Folkbildningen ger kunskap om och redskap för deltagande i samhällsdebatten och samhällsbyggandet. Folkhögskolor och studieförbund tar särskilt ansvar för människor som kommit i kläm i det rationella och likformiga utbildningssystemet. Det kan gälla människor med språkliga handikapp eller fysiska funktionshinder av olika slag. Alla de grupper som riksdagen har förklarat prioriterade är viktiga att fortsättningsvis ta ansvar för -- kortutbildade, handikappade, arbetslösa och invandrare. Det är självklart att besparingar inte skall drabba dessa grupper, och jag har stor tilltro till folkbildningens vilja att i första hand värna dem som bäst behöver folkbildningen. Folkhögskolorna och studieförbunden är väl spridda över hela landet. Deras kulturverksamhet får därigenom en god geografisk spridning. De har en viktig roll i förverkligandet av de kulturpolitiska målen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 12.
Fru talman! Rose-Marie Frebran slutade sitt anförande med att säga att besparingarna självfallet inte skall drabba korttidsutbildade, invandrare och handikappade. Men det är ju precis det som de här nedskärningarna för folkbildningen gör. Det är precis de här grupperna som kommer att drabbas, av det enkla skälet att det aldrig går för någon folkhögskola eller någon studiecirkel att slå mynt av just denna verksamhet. Man kan inte få den att så att säga bära sig själv. Det är helt andra uppdragsutbildningar som möjligen kan ge ett sådant överskott att det kan finansiera annan verksamhet. Allmänna långkurser på folkhögskolor kan med nödvändighet aldrig bli självbärande. För att sådana skall kunna anordnas krävs faktiskt statligt stöd, landstingskommunalt stöd. Det är den bistra verkligheten. Jag trodde faktiskt att kds hade så mycket kunskap om framför allt folkhögskoleverksamheten genom sitt engagemang i flera framstående och betydelsefulla folkhögskolor i det här landet att man visste om detta. Jag tycker alltså att det nästan är falskt tal när Rose Marie Frebran låtsas att det inte är den prioriterade verksamheten som kommer att drabbas hårdast av nedskärningarna. Rose-Marie Frebran beklagar också att man av statsfinansiella skäl måste tillåta det här. Jag vill vända på det: Är det rimligt, tycker kds, att säga att vi av statsfinansiella skäl måste tillåta rasismen och främlingsfientligheten att öka? Är det rimligt att av statsfinansiella skäl strypa människors aktiva deltagande i kulturlivet? Är det över huvud taget rimligt att av statsfinansiella skäl tvinga människor tillbaka i långtidsarbetslöshet? Har vi råd med det här? Anser kds verkligen det? Jag skulle vilja att Rose-Marie Frebran svarade på detta och kanske också på den fråga som Göran Åstrand ihärdigt vägrar svara på och som jag inte heller har fått svar på under alla de folkbildningsdebatter som jag har deltagit i på sistone. Vilka är det ni vill förvägra möjligheten till en andra chans i livet? Vilka är det ni vill mota ut från folkskhögskolverksamheten? Ett klart besked på den punkten tror jag skulle vara upplysande för lärare och elever och annan personal på de 129 folkhöskolorna runt om i landet, inte minst på de av pingströrelsen drivna folkhögskolorna.
Fru talman! Det är ett märkligt resonemang som Elisabeth Persson för. Vi har en verksamhet som får ett statligt stöd på bortåt 2 miljarder kronor. Riksdagen har fastslagit vilka de prioriterade grupperna är som den här verksamheten skall rikta sig till. Många utöver de här prioriterade grupperna har stor glädje av verksamheten -- det gäller många, många andra. När man då gör en viss besparing säger Elisabeth Persson att det måste drabba de prioriterade grupperna hårdast. Jag tror att det är fullständigt orimligt. Jag har en helt annan tilltro till folkbildningen, till folkhögskolorna och till studieförbunden. Jag tror att de kommer värna om de grupper som riksdagen har förklarat prioriterade och som de själva också tycker skall vara prioriterade. Det är även ett orimligt resonemang att fråga: Är det rimligt av statsfinansiella skäl att tillåta rasism att öka osv.? Jag frågar: Är det rimligt att resonera på det sättet? Bekämpande av rasism, är det någonting som ensidigt skall ske via studieförbund och folkhögskolor? Här är det fråga om hela samhällets klimat och alla människors insatser, hållningen i vardagslivet och hur relationerna mellan människor fungerar. Jag ställer inte på upp Elisabeth Perssons resonemang. Jag har stor tilltro till folkbildningen, och vi vill inte förvägra några grupper en andra chans. De är prioriterade.
Fru talman! Dess värre är ju den bistra verkligheten sådan att fromma förhoppningar inte räcker långt. Jag delar Rose-Marie Frebrans grundläggande tilltro till folkbildningens möjligheter att leva upp till sitt ansvar, men jag vill medverka till att man skall få resurser att göra detta. Folkbildningen gör en ovärderlig insats för invandrare och andra för att undanröja rasistiska och främlingsfientliga tendenser i samhället. Det är som jag sade i mitt huvudanförande: Kunskaper är de bästa motmedlen mot fördomar som föder sådana här tendenser. Där vet jag vad folkbildningen gör. Jag vet vad man sysslar med på folkhögskolorna och i studieförbunden. Jag nödgas dra slutsatsen att om man inte kan fortsätta med sin verksamhet betyder det att vi släpper efter för de nämnda tendenserna. Fromma förhoppningar, Rose-Marie Frebran, hjälper inte heller de handikappade. Jag kan ta som exempel Dalarö folkhögskola som har folkhögskoleundervisning för gravt cp-skadade elever, vilka för första gången i livet har kommit in i en miljö, har givits möjligheter att på ett bättre sätt än tidigare kommunicera osv. Därifrån har man klart deklarerat att om nedskärningarna blir så stora som föreslagits måste man slå igen den här verksamheten. Då är frågan: Vart skall dessa handikappade ta vägen? Jo, de visas tillbaka till passivitet och en tillvaro i ensamhet som jag vill påstå är ganska omänsklig. Så ser det ut. Det här är prioriterade grupper. Men man kan inte ha verksamhet eller undervisning eller internatskolor för prioriterade grupper, om man inte har pengar att betala den här verksamheten med. Det går inte att bygga på fromma förhoppningar, det klarar sig inte genom att man älskar folkbildningen aldrig så mycket, det går inte att avlöna lärare med hjälp av något slags diffust kulturklimat som det har talats om här tidigare. Tyvärr är det på det sättet, och jag beklagar att kds har gått in i en regering och satt sig i riksdagen enbart med sådana här fromma förhoppningar i bagaget. Verkligheten är ganska bitter, vill jag påstå. Det handlar alltså om att vara med om att se till att nödvändig verksamhet får de statliga bidrag som den måste ha för att kunna leva vidare.

Fru talman! Jag vill ställa en kort fråga till Ingegerd Sahlström, eftersom det verkade på henne som om det enbart var det socialdemokratiska kvinnoförbundet som arbetar för jämställdhet. Jag tror inte alls att det är så. Ingegerd Sahlström sade att man nu kommer att fatta beslut om en kraftig nedskärning. Jag vill ställa en fråga till Ingegerd Sahlström. Jag ställde frågan till Berit Oscarsson tidigare, men fick inget svar. Jag citerar ur Anita Johanssons motion som är skriven av totalt sex socialdemokrater, därav fyra kvinnor. ''Studieförbunden fick under 1980-talet vidkännas en minskning av statsbidraget med 40 % 1991/92 är minskningen 100 miljoner. Hur har Ingegerd Sahlström och de andra kvinnorna här i riksdagen arbetat för att det beslut, som genomfördes under den socialdemokratiska regeringstiden, inte skulle genomföras?
Fru talman! Inom samtliga partier säger man sig verka för jämställdhetsarbetet. Men det är inte bara vad vi säger som är det väsentliga utan också hur vi handlar. Jag sade i mitt inlägg att vi tyvärr inte fick någon respons från andra partier när vi skickade ut ett öppet brev. Vi tyckte då att vi tillsammans skulle kunna verka för att behålla pengar till fortbildningen och på det viset stå upp för kvinnorna. När det gäller den motion som det talas om här är det typiskt att det är kvinnor som har skrivit under den. Vi arbetar aktivt i vårt kvinnoförbund för att få en större jämställdhet på alla plan. Det jobbar vi med, både män och kvinnor, i vårt parti.

Fru talman! Birger Andersson har rätt på en punkt. Vi i Vänsterpartiet tror att det ur alla synvinklar -- ur nationalekonomisk synvinkel, ur mänsklig synvinkel osv. -- är bättre att människor är i arbete än att de går arbetslösa. Vi tror att det betalar sig bättre i det samhälle vi har, att de deltar i produktionen och betalar skatt, så att vi kan använda våra gemensamma medel för exempelvis utbildning. Birger Andersson har rätt när han menar att vi i Vänsterpartiet tror att det är kostsamt för ett land att ha många människor arbetslösa och att inte ha tillräckligt välutbildade människor i produktionen. Vi vet att både den offentliga sektorn och den privata behöver välutbildad arbetskraft i mycket hög grad på grund av den snabba utveckling som sker på olika områden. Vi är oroliga för att det bara är 56 % i landet som har gymnasiekompetens eller motsvarande. Vi bävar litet för en jämförelse, som visar att det i USA är 86 % av den arbetande befolkningen som har gymnasiekompetens. I Västtyskland lär siffran ligga någonstans mitt emellan. Vi tycker att det är angeläget och ur ekonomisk synvinkel viktigt och bra och väl investerade pengar att se till att vi kommer upp i nivå med omvärlden. Sedan säger Birger Andersson att jag använder överord. Om det vore så väl! Om den här omvittnade kärleken till folkbildningen kunde hjälpa till att avlöna lärare och personal, om detta vaktslående om folkbildningen kunde förhindra att en höjning av avgifterna för kurserna slår ut människor, då är jag beredd att ta tillbaka mina ord och säga att jag har använt överord. Men dess värre är det nog jag som har rätt och Birger Andersson som har fel i detta fall. Vi kommer att få se det framöver, dess värre. Jag ger ett löfte att jag nästa år skall ta tillbaka det jag sagt, om det visar sig att dessa nedskärningar inte har haft förödande konsekvenser för folkbildningen och att verksamheter för de s.k. prioriterade grupperna har haft svårast att klara sig. Skulle det inte vara på det sättet, hoppas jag att Birger Andersson kommer ihåg detta och ger oss rätt. Då kanske han ångrar dessa besparingar, på samma sätt som han tycks ångra de besparingar för studieförbunden som han var med om under 80-talet.

Herr talman! Jag försökte göra klart att det beror på antingen kolossalt bristande kunskaper eller en annan mindre positiv egenskap, när man talar om det linjära sambandet mellan en viss kostnadsnivå och en viss kvalitetsnivå. Jag kan bara återupprepa det. Det finns inga linjära samband. Tvärtom tycker vi att det är omoraliskt att inte vara rädd om pengar. Just för att vi tycker att det är så viktigt att människor som behöver saker och ting, utbildning, vård och omsorg, skall få det, blir vi upprörda när vi ser att man uppenbart skulle kunna få mycket mer utbildning och mycket mer omsorg för samma summa pengar. Men vi har också upptäckt, det måste jag tillstå, att okunnigheten är kolossal generellt sett inom den offentliga sektorn om hur man gör. Många har läst om att skolmjölken skall tas bort. Huvudprincipen tycks vara att det gäller att skära där det slår hårdast mot kunden, eleven eller konsumenten. Vi som är uppvuxna i näringslivet har den självklara motsatta utgångspunkten. Det gäller att spara och effektivisera på ett sådant sätt att det inte drabbar kunden, konsumenten eller eleven. Tag exemplet med friskolorna. Ingen har någonsin drömt om att påstå att de skolorna håller sämre kvalitet. Tvärtom är de flesta överens om att de erbjuder högre kvalitet. Kostnaderna är ändå avsevärt mycket lägre. Det beror inte på svältlöner, även om sådana förekommer på en del skolor. Men på t.ex. Samskolan i Göteborg gäller fullt ut samma villkor som för offentliganställda lärare, till väsentligt lägre kostnader.

Herr talman! Först den sista frågan som inte har så särskilt mycket med utbildningspolitiken att göra. Vi har medlemsavgift, eftersom vi inte får stöd vare sig från näringslivet eller i någon särskilt hög grad från fackliga organisationer. Därför har vi medlemsavgift, till skillnad från andra partier i riksdagen. Vi motiverar varför vi vill satsa på vuxenutbildningen. Jag har talat om kompetensutveckling inom industrin osv. Jag kan också motivera varför vi vill ha hemspråksundervisning. Det har med internationaliseringen att göra. Jag kan inte förstå vad det är för fel att undervisa om nordisk litteratur på serbiska. Vad är det för fel med det? Det går ypperligt. Det gäller att synkronisera och samordna undervisningen i skolan. Jag är övertygad om att lärarna själva är bästa på att göra en sådan skolplanering och tillämpa sådan undervisningsmetodik, naturligtvis i samarbete och i överenskommelse med eleverna. Om vi nu rör oss inom litteraturen, Kihlberg, även om vi kanske gör det litet slarvigt, kan jag säga så här. Om man som politiker inte motiverar och argumenterar varför man tycker si eller så, inte deklarerar vilka effekter vissa åtgärder får t.ex. i fråga om hemspråkundervisning eller satsning på vuxenutbildning, inte sätter upp ett mål och talar om att man vill nå dit, då blir man inte trovärdig. Då blir man nog, för att använda litterärt uttryck igen, politikens Janne Vängman.

Herr talman! Skillnaden mellan Vänsterpartiet och Ny demokrati när det gäller villkoren för det partipolitiska arbetet är att vi inte har något privat utredningsinstitut, vars slutsatser vi kan ''planka'' rakt över och göra till vår egen politik. Det är en väsentlig skillnad. Det hela handlar naturligtvis om resurser. Stefan Kihlberg vet precis vad jag tänker på. Om det finns företeelser och verksamheter inom utbildningspolitikens område som jag anser vara fel, lägger jag som utbildningspolitiker fram förslag för att få in ett kvalitetsmoment i denna verksamhet, alldenstund jag vill att det skall finnas ett sådant. Jag tycker ändå att verksamheten kan ha ett värde i sig, precis som Stefan Kihlberg anser om hemspråksundervisningen. Men jag för en politisk debatt, samtidigt som jag inte försitter en chans, när jag är ute på skolor eller möter människor i andra sammanhang, att föra fram den kritik som jag har gentemot en verksamhet, som jag i och för sig vill ha kvar, men som jag tycker borde fungera på ett bättre sätt. Under hela 80-talet har jag riktat kritik -- och det kommer jag att fortsätta att göra -- mot sådana företeelser som jag tycker att det finns anledning att kritisera på ett konstruktivt sätt. Men jag tror inte på metoderna. Så fort jag upptäcker någonting som har gått snett eller inte går i linje med de beslut som har fattats demokratiskt av t.ex. riksdagen eller kommunala församlingar, klipper jag ju så att säga inte halsen av verksamheten och tror att man på så sätt får en högre kvalitet. Det är ju bättre att kritisera och att föra fram förslag än att skära skallen av verksamheten, så att skallen rullar i väg. Det är bättre att ändå hysa hopp och ha huvudet under armen, för då är ju i alla fall huvudet med.